Fru talman!

Vidare frågar Karin Rågsjö mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler brukare av droger ska komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Jag börjar med den sista frågan. Samarbetsregeringen anser att vård och behandling för brukare av narkotika är en mycket viktig del av narkotikapolitiken. Vi arbetar därför tillsammans med SKL för att stärka de öppna jämförelser som finns på detta område. Socialstyrelsen har också i uppdrag att uppdatera sina riktlinjer för missbruks och beroendevården, och de kommer att presenteras nästa år. I budgetpropositionen tydliggör vi att det finns behov av att granska situationen vad gäller läkemedelsassisterad behandling där tillgängligheten i landet varierar, och Socialstyrelsen har ett uppdrag som ska redovisas den 31 mars 2015. Vad gäller frågorna Karin Rågsjö ställer om sprututbyte är det frågor som inte har några enkla svar. Sprututbyten rekommenderas internationellt som en del i ett bredare paket för att förbygga hiv samt för att erbjuda behandling för personer som injicerar narkotika. När lagen om sprutor och kanyler beslutades i Sverige 2006 definierades den som en smittskyddsinsats och som förenlig med en i övrigt restriktiv narkotikapolitik. Lagen har möjliggjort för sprututbytesverksamhet på permanent basis i hela landet, under vissa förutsättningar och krav. Dels kan verksamheten i dag bara omfatta personer över 20 år som anses vara bosatta i landstinget, dels finns det precis som Karin Rågsjö skriver krav i lagen på att landstingen måste samråda med samtliga kommuner i landstinget innan ansökan om att inrätta verksamhet med sprututbyte ställs till Inspektionen för vård och omsorg, som är tillståndsgivande myndighet. Det finns också krav på att den kommun där sprututbytesverksamheten rent faktiskt kommer att placeras har biträtt ansökan. . De frågor Karin Rågsjö tar upp fanns också med i utredningens förslag, som sedan remitterades. Det fanns vad avser sprututbytesverksamhet inget entydigt stöd för utredningens förslag, utan åsikterna gick isär. Dåvarande regeringen uppmärksammades då bland annat på att en sänkt åldersgräns för sprututbyten kan påverka lagen om vård av unga, som omfattar unga upp till 20 år, att avsteg från bosättningsbegreppet kan vara problematiskt samt att det är av vikt för en fungerande missbruks och beroendevård att huvudmännen som har ansvar enligt socialtjänstlag och hälso och sjukvårdslag är överens. Frågan är alltså komplex.Jämlik hälsa är ett viktigt mål för samarbetsregeringen. Jag delar Karin Rågsjös uppfattning att det är viktigt med insatser för att verka för en jämlik hälsa för alla bosatta i Sverige, vilket också inkluderar brukare av narkotika. Det är olyckligt att endast 3 av 21 län har sprututbytesverksamheter, samtidigt som vi i underlag från verksamheterna kan konstatera att ca 2 500 personer i Sverige omfattas av sprututbytesverksamheter i dessa tre landsting eller regioner. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerI Sverige har vi ett kommunalt självstyre, vilket ibland innebär att vårdutbudet och insatserna över landet kan variera. På nationell nivå arbetar vi därför med att sprida kunskap om och stimulera till olika insatser som vi anser är effektiva och av betydelse. Jag vet att Folkhälsomyndigheten just nu arbetar med att ta fram en vägledning för lågtröskelverksamheter, såsom sprututbyten, vilket kan vara ett sätt att sprida kunskap om verksamheten och stimulera till inrättande av fler verksamheter. Jag tycker precis som Karin Rågsjö att det är angeläget att fler sprututbytesverksamheter inrättas i Sverige, så att fler brukare kan nås och erbjudas smittskyddsinsatser. Det kan också vara en ingång till vård och behandling, via socialtjänst eller beroendevård. Vi i samarbetsregeringen har dock ännu inte tagit ställning till hur vägen till målet ska se ut, det vill säga om det är effektivt att ta bort kravet på samansökan av huvudmännen, frångå kravet på bosättning som gäller i all annan sjukvårdslagstiftning och om man bör sänka åldersgränsen. I dessa frågor måste jag be att få återkomma framöver.

Fru talman och herr minister! Jag tackar för svaret, även om det var något svepande.Svensk narkotikapolitik håller inte måttet, och i dag fokuserar jag på sprututbyte nationellt. Jag är en av de politiker som drev igenom sprututbytesverksamhet i Stockholm, och jag är glad att det är på plats. Stockholm är dock precis som ministern sade nästan ensamt, då sprututbytesverksamhet i dag finns i 6 av 290 kommuner och i 3 av 21 län. Det är ganska uselt. Jag tycker att strategierna för missbrukspolitik på nationell, regional och kommunal nivå fortfarande i dag 2014 styrs mer av moral, tyckande och myter än av erfarenhet, evidens och forskning. I dag finns det en kommunal vetorätt mot att landstingen inrättar sprututbytesverksamhet, och det kommunala vetot anser jag bör avskaffas. Det var ändå ett antal remissinstanser som var inne på samma linje när det gäller Missbruksutredningen. Fler brukare ska nämligen kunna erbjudas ett liv utan hiv och hepatit, och en jämlik hälsa måste även inkludera brukare. Att hänvisa till informationsspridning till kommuner och landsting för att få fler sprututbytesverksamheter tror jag inte fungerar. Vi har nämligen väntat i åtta år på att det ska bli fler sprututbyten, och vi ser inte den utvecklingen. Jag hoppas att regeringen sätter sig ned med forskare, praktiker och klientorganisationer och tittar på den här frågan. Det här är en hälsofråga och bör därför rimligtvis höra hemma i landstingen, anser jag. Sprututbytesprogram är en smittskyddsåtgärd och en hälsoverksamhet. Som ministern sade finns det tydliga föreskrifter för detta. I exempelvis Stockholm och Malmö finns det också rådgivning, information, gynekologi, socialpsykologisk kompetens och så vidare. Det är en öppen dörr.År 2013 rapporterade Folkhälsomyndigheten om 2 066 fall av hepatit genom just injektionsmissbruk. I dag är det ingen dödlig sjukdom, men det är ändå en sjukdom som man far väldigt illa av som individ.Det är mot den bakgrunden som jag tycker att det är ett misslyckande att vi bara har sprututbyte i 18 län. Vi kan jämföra oss med Finland där det finns sprututbyte i varje kommun, och Finland är, som vi alla vet, ett restriktivt land när det gäller narkotikapolitik.Det här handlar om hälsa och om allas rätt till jämlik hälsa. Precis som ministern sade finns det evidens på det här ute i världen. Tunga forskningsrapporter visar på positiva effekter när det gäller smittspridning, och det finns nästan inga belägg på oönskade sidoeffekter.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Karin Rågsjö för att hon lyfter fram denna mycket viktiga fråga. Det gjorde jag inte i min inledning. Men det är, som Karin Rågsjö påpekar, ett väldigt viktigt område. Det handlar inte om, som det ibland felaktigt betecknas, missbruksvård, utan det handlar just om alla människors rätt till hälsa.Jag håller med Karin Rågsjö om väldigt många av hennes analyser och slutsatser och särskilt om målen för politiken.

Fru talman, herr minister! År 2012 svarade överdoserna för 15,9 procent av alla dödsfall i åldrarna 15-39 år i Sverige. På EU-nivå ligger siffran på 3,5 procent. Det är en markant skillnad. Det här är ingen lysande siffra för ett land som envist kört vidare med samma typ av politik i decennier. Vi som har ifrågasatt den politiken har blivit beskyllda för att stå bakom legalisering av narkotika, vilket är allmänt känt.Det är glädjande att det är allt färre som injicerar narkotika i Sverige - det är jättebra. Däremot har dödligheten fördubblats på 15 år. Det är det vi måste titta på. Jag tycker att det för länge sedan borde ha triggat i gång politiker från alla partier. Men ignoransen inför att missbrukare dör och far illa är alltför hög i Sverige, och stigmatiseringen av gruppen som injicerar droger är i det närmaste total, menar jag.Många saknar i dag förtroende för missbruksvården. Av de som besökte Stockholms enda sprututbytesverksamhet förra året hade 59 procent kontakt med socialtjänsten och 43 procent hade kontakt med beroendevården, medan hela 27 procent inte hade några kontakter alls. Det visar att vi kanske använder fel metoder för att nå den här gruppen. Alla typer av larmklockor borde ha ringt för länge sedan, just för att få till en mer öppen dörr för missbrukare.De reviderade linjer som ministern lyfter fram är förstås en viktig vägledning när det gäller vem som ska ta hand om missbruksvården. Det ska enligt ministern ske på ganska frivillig grund. Man ska gå vidare på den inslagna vägen, men samverkan mellan kommun och landsting har inte riktigt fungerat, och det är en lång resa framåt. Men det gläder mig att ni nu ska sätta er ned och titta på hela missbrukspolitiken. Det är jättebra, för den behöver ses över.Vi måste också börja undersöka lite hur man jobbar inom vård och behandling och hitta nya vägar, och våga göra det också. Jag talar då om en politik som utgår från jämlik hälsa och att den som vill sluta missbruka ska få möjligheter att göra det. Men också den som inte väljer att sluta ska kunna ha ett värdigt liv, med allt vad det innebär.Det ska inte vara budgeten i en kommun, i en stadsdel eller i ett landsting som avgör vilken hjälp en person ska få. Under åtta år med en högerregering har vi kunnat se att just socialpolitiken har skurits ned kraftigt. Det innebär att också vården och behandlingen har skurits ned kraftigt.Vi måste ha en missbrukspolitik som har förtroende hos målgrupperna. Det är jätteviktigt med en bredare och mer förtroendeskapande ingång som fångar in brukare. Att 18 landsting saknar sprututbyte i dag känns inte som att det är likvärdigt. Det ska inte vara så att om jag bor i Piteå är det en betydligt högre risk att jag får hepatit än om jag skulle bo i Malmö.
Fru talman! Jag kan egentligen inte konkretisera mer än vad jag gjorde i mitt interpellationssvar.

Där har man pekat ut inte minst socialpolitiken som en tärande faktor.

Fru talman, herr minister! I dag pratar vi väldigt mycket om unga missbrukare, de som testar spice och så vidare. I gruppen unga missbrukare sker drogdebuten oftast i åldrarna 14-15 år, och injektionsdebuten sker vid 18-19 års ålder. Det innebär att många unga injektionsmissbrukare bär på hepatit C, enligt forskningen 50 procent av alla som är 21 år.Många unga vuxna testar obehagliga droger - partydroger och nätdroger - och överkonsumerar alkohol, som är den absolut farligaste drogen. Dem når vi inte med socialtjänsten, utan dem når vi nog endast med ganska öppna mottagningar som är specialiserade på missbruk. Det är min point of view i det här.Herr minister!

Fru talman! Låt mig avslutningsvis svara lite kort på de frågor Karin Rågsjö ställde på slutet.Regeringens planering är att vi under nästa år ska se över och förnya strategin för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobaksbruk. Strategin har funnits på plats ett antal år men behöver som sagt ses över och i vissa delar förnyas och kanske också breddas för att omfatta fler områden.Jag ser fram emot detta arbete eftersom det handlar om en viktig verksamhet. Missbruk innebär både stort lidande för enskilda individer och stora utmaningar och kostnader för samhället.Överläggningen var härmed avslutad.